Herr talman! Jag vill börja med att tacka socialminister Lena Hallengren för svaret. Våra intensivvårdsavdelningar är hårt belastade. Det leder till en dålig arbetsmiljö och slutkörd personal. Det leder också till att man tvingas att prioritera hårt vilka som får de platser som finns. Intensivvården i Sverige var redan före pandemin tufft slimmad med relativt få vårdplatser per capita. Vi har normalt 5,8 vårdplatser per 100 000 invånare. Det är bara Portugal i hela EU som har färre - 4,2. Genomsnittet är 11,5 platser, och Tyskland som ligger i topp har 29,2 platser per 100 000 invånare. Herr talman! Varför är då dessa fakta så viktiga i debatten? Jo, därför att de platser som vi har måste, för att de behov som finns ska mötas, skötas av personer med stor kompetens och prioriteras hårt för att räcka till. Samtidigt har vi i dag möjlighet att göra avancerade medicinska och kirurgiska behandlingar som kräver intensivvård. Vi har också nya stora utmaningar med grovt våld och skjutningar, som har lett till skottskador som före år 2000 knappt fanns i Sverige. Förra året intensivvårdades 148 personer för skottskador i Sverige, och de tar också enorma resurser i anspråk. Trafikskadorna har minskat, men skottskadorna har tillkommit. Det ökade antalet unga skottskadade personer är en tung belastning också för våra intensivvårdsavdelningar, förutom dilemmat i övrigt. Herr talman! Så ser den bistra vardagsverkligheten ut på våra intensivvårdsavdelningar. Platserna fylls och måste bemannas med kompetent personal i alla led. Klarar man inte att bemanna platserna med personer med rätt kompetens står man med dilemmat att neka någon en plats eller att sänka säkerhetsnivån och kvaliteten. Detta var läget före pandemin - med cirka 600 intensivvårdsplatser i Sverige. Under pandemin har antalet iva-platser utökats så att cirka 550 av platserna under en period har gått till intagna covidpatienter. Nästan hela den svenska resursen har under pandemin alltså haft covidpatienter. Hur går detta ihop? Hur ska man kunna bemanna platserna? Jo, man har tvingats ta in icke-specialiserade sjuksköterskor som fått arbeta i team. De har fått jobba på ett helt annat sätt med en helt ny och mycket svårt sjuk patientgrupp. Man har stängt ned operationsverksamheten och använt sig av anestesisjuksköterskor för att bemanna iva. Man har gjort allt för att rädda liv under den nu mer än ett år långa period som pandemin har pågått. Herr talman! Så här kan det dock inte fortgå. Personalen är slutkörd, och personer med rätt kompetens är för få. Samtidigt förväntar sig alla att om man blir svårt skadad ska man få den vård man kan kräva i ett välfärdsland. Risken att dö på grund av att platserna är för få har nu ökat. Tidigare har vi inte haft en ökad dödlighet bland de patienter som intensivvårdats trots att intensivvårdsplatserna varit få. Under pandemin har man dock kunnat se att det blivit så. Det är inte konstigt under det exceptionella läge som råder.

Herr talman! Jag ställer upp på att det är en exceptionell situation nu. Men om man har extra resurser blir det mycket lättare att hantera en riktig arbetstopp. Regeringen har gjort satsningar för att på universitetsnivå fylla på i bristyrken. Men man har missat att följa upp det hela. Riksrevisionen har tittat på det här och kom med en rapport i februari i år. Där kan man se att regeringen inte alls har nått målet vad gäller vare sig specialistutbildade sjuksköterskor - där har det gått absolut sämst - eller sjuksköterskor. Man har dock nått målet att få fler utbildade läkare och arkitekter, och de har till och med blivit fler än man behövde. Man har redan nått målet för 2023. Det hjälper alltså inte även om man öppnar kassakistan och försöker skapa utbildningsplatser. Riksrevisionen har därför kommit med förslag på hur man ska komma till rätta med det här. Man måste vara tuffare och se till att det finns praktikplatser. Man måste se till att använda resursen disputerade sjuksköterskor på ett bra sätt. Det måste göras på ett sådant sätt att man kommer igenom flaskhalsen. Ett annat dilemma är att kåren är överårig. Det tar lång tid innan man når specialistkompetens. Så är det inom alla akademiska yrken. Många hinner få både barn och barnbarn innan de nått ända fram. I och med det blir tiden i yrket relativt kort. Många är över 55 år i dag. De kommer snart att gå i pension. Kanske är det för att kåren är gammal som det har funkat under pandemin. På en vanlig vaccinationscentral kan man se att de är fajter och vill göra sitt bästa. Många har gått in i tjänst nu trots att de har passerat pensionsåldern. Men så här kan vi inte ha det. Vi kan inte bygga på det här. Vi kan heller inte skylla på att sjukvården var privat eller icke-privat, eller att folk flyttar mellan regionerna. Vi har för få totalt sett. I och med att arbetsvillkoren i Sverige inte har varit lika fördelaktiga som exempelvis i Norge har vi haft ett dränage dit. Man behöver därför titta på arbetsvillkor och också utbilda fler. De allra flesta vill ändå vara kvar i sitt hemland och inte vara i Norge under alltför lång tid. Jag tror att det finns jättemycket att göra. Jag önskar att regeringen inte bara öppnar plånboken utan också talar om för universiteten vad de har fått resurserna till. Regionerna eller enskilda sjukhus kan inte styra universiteten och ska heller inte göra det. De styrs via regleringsbrev, och det är bara Lena Hallengrens funktion som har makt att styra upp det här. Jag har tidigare haft en debatt om ämnet med Matilda Ernkrans. Då kallade hon mig populist när jag tyckte att det här är en stor samhällsfara. Jag hävdar dock att det är det. Vi har byggt upp en vårdskuld, och många väntar på tunga operationer. Jag tycker att det är en försumlighet om man inte följer upp de mål som man de facto har fått resurser till. Man ska utbilda de personer som man ska utbilda och inte några andra som man tycker är kul att utbilda. Det här är en enormt viktig uppgift för regeringen.

Herr talman! Lena Hallengren gör det lite enkelt för sig genom att skylla allt på Stockholm. Stockholm har ju många av utbildningsplatserna. Jag kommer från en socialdemokratisk region. Där har vi lagt ned intensivvårdsutbildningen, eftersom det inte fanns några lärare alls. Där har man inte fixat det över huvud taget. Jag kan inte se att det skulle vara mindre brist på kompetens där än någon annanstans. Man gör det för enkelt när man skyller på regioner. Våra universitet är de facto en statlig fråga. Man behöver absolut ha praktikplatser. Men det går naturligtvis kravmässigt att ordna även det på något sätt. Och vad är alternativet? Alternativet är att vi inte fixar det här uppdraget - eller som nu, att vi ska gå ut och be italienska sjuksköterskor att komma hit. Det här är ett uppdrag som vi de facto måste sköta. Jag tycker att det blir en lite förenklad debatt om man bara gör det till en fråga om privat eller statlig funktion. Stockholm har fått vara slagpåse under hela pandemin. Jag kan inte se att det har funkat bättre någon annanstans, till exempel i de röda länen. Där tycker jag att socialministern duckar för sitt ansvar. Riksrevisionen har förslag i sin rapport. Jag önskar att Matilda Ernkrans, som är ansvarig för de här utbildningarna, läser och tar till sig rapporten och inte kallar det populism när folk är väldigt oroliga för hur det de facto ska gå. Vi kan ju inte ha stora högspecialiserade sjukhus där det saknas kompetent personal. Detta är en jättetråkig utveckling som inte är värdig ett land som Sverige.